Fru talman! Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa de nationella säkerhetsintressena när det gäller upphandling inom försvars och säkerhetsområdet. Riksdagen har formulerat målen för Sveriges säkerhet som att värna befolkningens liv och hälsa, värna samhällets funktionalitet och värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri och rättigheter. Vår nationella säkerhet säkerställs, inom mitt ansvarsområde, främst genom omställningen till ett mer användbart, tillgängligt och flexibelt militärt försvar och genom ett kontinuerligt arbete med att stärka samhällets krisberedskap. Riksdagen har vidare beslutat att målet för det militära försvaret är att, enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, främja Sveriges säkerhet genom att hävda vår suveränitet, våra suveräna rättigheter och våra nationella intressen förebygga och hantera konflikter och krig skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila myndigheter. Utifrån dessa övergripande målsättningar formuleras uppgifter för Försvarsmakten och krav på operativ förmåga. Försvarsmaktens behov av materiel bestäms ytterst av kraven på operativ förmåga i olika avseenden. Materielförsörjningen är därmed att betrakta som ett medel för att förse insatsorganisationen med den materiel som behövs för att utrusta förbanden. Regeringen har etablerat nya principer för materielförsörjningen för att säkerställa utvecklingen av ett användbart, tillgängligt och flexibelt försvar. En del i detta är Sveriges strävan efter en öppnare och mer effektiv försvarsmaterielmarknad inklusive öppna upphandlingar i konkurrens och likabehandling av leverantörer. Det nya direktivet om försvars och säkerhetsupphandling, vilket har genomförts i svensk rätt genom lagen om upphandling på försvars och säkerhetsområdet, syftar till att skapa en öppnare och mer effektiv försvarsmaterielmarknad. Direktivet skapar vidare nya möjligheter att tillvarata viktiga aspekter såsom försörjningstrygghet och informationssäkerhet. Genom sådana möjligheter minskar också behovet att göra undantag från EU:s regelverk av skäl som kan hänföras till nationell säkerhet. Sverige stöder framväxten av en öppen och konkurrenskraftig försvarsmaterielmarknad. Eftersom en stor del av omsättningen för den i Sverige verksamma försvars och säkerhetsindustrin är exportrelaterad gynnas industrin genom en större avsättningsmarknad.

Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Svensk försvarsindustri befinner sig i ett svårt läge. Frånvaron av en övergripande strategi för denna näringsgren gör att vårt land riskerar att förlora arbetstillfällen, kompetens och forskningsresurser. Till sist kan det bli negativa effekter för vår försvarsförmåga. Visst är det så att vi verkar på en internationell marknad. I Europa finns det många delmarknader, och i dessa delmarknader är det ofta så att enskilda länder många gånger prioriterar produktion riktad till sin egen försvarsmakt. Det är sex sju länder som i dag har en egen försvarsindustri. Detta motiverar att vi tydliggör våra nationella säkerhetsintressen så att vi utifrån detta kan driva fram undantag från EU:s upphandlingsregler. Vi hade i dag i försvarsutskottet ett möte med Saabs vd Håkan Buskhe, som konstaterade att den fria konkurrensen inte finns, oavsett man vill eller inte. I Sverige måste vi ta tydligt ansvar för denna verklighet. Försvarsindustrin med underleverantörer sysselsätter cirka hundra tusen personer. Det är en stor och omfattande verksamhet som har effekter även på den civila sidan. Vi kan se hur försvarsindustriellt utvecklingsarbete har effekter när det gäller oljeutvinning, solenergiutvinning, vindkraft, kompositmateriel för marina enheter, svetsning av höghållfast stål, digitala informationssystem, stålutveckling och navigationssystem. Att egenutveckla försvarsmateriel skapar stor samhällsnytta. Det säkrar kompetens och möjliggör svenskt deltagande i internationella materielsamarbeten. Den som inte har stor egenkompetens blir inte intressant i dessa sammanhang. Möjligheterna till uppgradering av befintlig materiel underlättas, och beställarkompetens bibehålls vid en hög nivå. Ska Sverige kunna hävda sig i den internationella konkurrensen krävs alltså ett stort mått av egen kompetens och utvecklingsförmåga. Regeringen får ofta kritik från försvarsindustrin för att inte vilja föra dialog och för att inte se till dessa långsiktiga överväganden. Från riksdagen har vi sänt synpunkter om att de nationella säkerhetsintressena måste säkerställas i samband med anskaffning av materiel. Men vad händer i praktiken? När ska regeringen definiera de nationella säkerhetsintressena? Det kan handla om vissa system inom exempelvis it och cyberteknik. Det kan handla om vissa system inom flygvapnet, stridsledning, krypto, teknik för telekrig, så kallad signaturanpassning, signalspaning, undervattensteknik, obemannade farkoster och så vidare. När kommer man att sätta ned foten i den här frågan och ge tydliga signaler till bland annat försvarsindustrin och omvärlden när det gäller strategi och långsiktig målsättning? Det här är något av den grund som krävs för ett försvarsindustriellt utvecklingsarbete. Jag efterlyser en långsiktig planering och en försvarsindustriell strategi för svensk del. Det är viktigt att regeringen nu vågar inleda ett sådant arbete och vågar ta itu med just det som riksdagen har efterlyst, att definiera de nationella säkerhetsintressena. Jag tycker inte att jag i svaret från ministern får detta tydliggjort, så min fråga kvarstår: Vad avser ministern att göra för att säkerställa de nationella säkerhetsintressena när det gäller försvarsmateriel på det sätt som jag skisserat? Eller är det här ett perspektiv som för ministern inte är intressant, utan är det bara synen på den fria marknaden som gäller, som enligt bland andra Saabs vd inte är någon fri marknad i praktiken?

Fru talman! Med anledning av Peter Hultqvists fråga om nationella säkerhetsintressen och vikten av att säkerställa dessa vill jag kort informera försvarsministern om att jag under förra veckans frågestund ställde frågan till näringsministern om vilka åtgärder regeringen vidtar för att värna kompetensen och utvecklingskraften som finns vid Kockums och varvet i Karlskrona. Frågan ställdes med anledning av att det för Försvarsmakten viktiga varvet i Karlskrona riskerar att slås sönder med det som just nu sker avseende kompositdelen i deras verksamhet. Med tanke på att Kockums AB är en stor och viktig materielförsörjare till den svenska försvarsmakten anser jag att detta i allra högsta grad är en fråga för regeringen. För att försvarsministern ska få en korrekt bild av både läget, som jag uppfattar det, och av min direkta fråga till näringsministern tar jag den än en gång. Den löd så här: I slutet av förra veckan blev det känt att ett privat nystartat företag har haft hemliga förhandlingar med det tyska företaget Thyssen Krupp, som bland annat äger Kockums och varvet i Karlskrona. Förhandlingar har skett utan vetskap och inblandning från den svenska varvsledningen och har syftat till att bryta loss den viktiga kompositdelen i verksamheten, den del som bland annat används vid produktion av ytstridsfartyg och civila båtar. Från svensk sida anser jag att det är viktigt att vi värnar kompetensen och utvecklingskraften på varvet i Karlskrona som i sin tur har byggts upp under många år med bland annat statliga pengar och satsningar. Vilka åtgärder vidtar regeringen för att värna kompetensen och utvecklingskraften så att denna inte ska slås sönder? Fru talman! Så löd min exakta frågeställning i förra veckan. Jag blev minst sagt förvånad och bekymrad över det svar som näringsministern gav mig på frågan, eller rättare sagt brist på svar, för det var väldigt allmänt hållet och gav inga som helst svar på den egentliga frågan. Jag påpekade också detta i replikskiftet och kunde då bara kort konstatera att ministern valde att inte fortsätta debatten under frågestunden utan valde att hänvisa till försvarsministern. Fru talman! Nåväl, allt gott med detta kanske det kan tyckas, för jag har den största respekt för att en minister inte kan vara sekunduppdaterad i en fråga som vid första anblicken verkar vara en fråga som direkt och endast rör en annan fackminister. Men när jag funderade vidare blev jag faktiskt ytterligare bekymrad eftersom det klart visade att detta var en fråga som över huvud taget inte hade diskuterats inom regeringen vid den aktuella tidpunkten. Åtminstone är min tolkning sådan. Fru talman! Mitt bekymmer och min oro kvarstår fortfarande eftersom detta borde vara en fråga som intresserar mer än ett departement och mer än en minister med sakkunniga och politiska sekreterare med flera. Jag anser det nämligen vara en tydlig och betydlig fråga som rör rikets säkerhet med sekretessbelagd information, men även en näringsfråga med tanke på vad som står på spel rent industri-, kunskaps-, kompetens och utvecklingsmässigt.

Fru talman, försvarsministern! På samma sätt som jag kan vara en stolt advokat för den svenska försvarsmakten med sina soldater, sjömän, officerare och civilanställda kan jag också vara en stolt advokat för svensk industri. Peter Hultqvist redogjorde för en del av den svenska försvarsindustrins fördelar och framgångar. Just vid Saab, som nämndes som ett exempel, pratar vi om kanske bortemot 10 000 anställda i Sverige. Det är ett värde i mångmiljardbelopp i exportintäkter varje år, så det finns all anledning att lyfta fram det som något positivt. Till detta kommer de förändrade omvärldsvillkoren. Till skillnad från i Sverige, där vi har en oförändrad försvarsbudget, ser vi nedskärningar i vårt närområde och i resten av Europa, i vissa fall rätt kraftiga nedskärningar. En konsekvens av detta är naturligtvis att man också ser över materielsidan. Det drabbar inte bara förbanden, utan det drabbar också synen på materiel och på hur man ska göra försvarsmaterielinköp. Fru talman! I till exempel vårt östra grannland Finland, ett land som betyder mycket för oss, pratar man nu om att det kan bli neddragningar i försvaret med kanske bortemot 8 miljarder kronor de kommande åren. Det ska ställas i kontrast till hur vi själva har det i vårt eget land, vilket egentligen borde vara ett viktigt perspektiv i all svensk försvarsdebatt. Vi lever i en omvärld med neddragningar, i vissa fall rätt kraftiga neddragningar, medan vi i Sverige, tack vare vårt förhållandevis goda ekonomiska läge, ändå har det relativt gott ställt. Var sjunde euro i den finska statsbudgeten är nu upplånad. Det leder till konsekvenser också för Försvarsmakten, men det påverkar också synen på hur man ska handla upp materiel. I detta läge finns det anledning att med viss tillförsikt se på det som svensk försvarsindustri kan erbjuda. Där tror jag att det är viktigt att man gör en inte bara välvillig utan till och med realistisk tolkning av vad försvarsministern skriver och anför i sitt svar på interpellationen, nämligen att vi är ett exportberoende land. Vi är ett duktigt land med industrier som är vana vid att sälja. Då kan de här neddragningarna, paradoxalt nog, för oss inte bara vara en nackdel utan också en fördel, därför att man kommer att leta efter bättre och mer kostnadseffektiv materiel. Jag tillhör dem som är oerhört glada över att Schweiz har signalerat ett intresse av att införskaffa Jas Gripen-plan. Det finns också andra länder som funderar på det. I debatten nämns till exempel Brasilien och Indien. Det är klart att man gör det därför att man får en väldigt bra produkt till ett lämpligt pris. När man då, likt Socialdemokraterna, vill inleda en diskussion om vilka som är de nationella säkerhetsintressena tror jag att det är väsentligt att man håller tungan rätt i mun. Därför vill jag gärna ställa frågorna till Peter Hultqvist hur man undviker att hamna i protektionism och hur man undviker att detta uppfattas som att vi tycker att andra länder ska kunna importera försvarsmateriel från oss men att vi själva ska vara försiktiga och bygga upp egna murar. Jag tror att det är väsentligt att vi från riksdagens talarstol markerar att vi är ett land som tycker om att folk kan importera varor och att vi kan exportera. Därför tror jag också att det är viktigt att man förklarar lite grann den här politiken med dess nationella säkerhetsintressen - Peter Hultqvist räknade ju upp väldigt många olika grenar - om den dessutom är förenad med kostnader. Fru talman! Det som är Socialdemokraternas stora problem är att man har så svårt att berätta vad saker och ting kostar. Det är lätt att peka på saker och ting man vill ha, men det är svårare att säga hur man ska finansiera dem. Jag tycker att det är en kraftig verklighetsanpassning som Socialdemokraterna har gjort från att man ville dra ned på försvaret med 2 miljarder till att man nu ansluter sig till alliansregeringens förslag. Men till det finns det flera hål. Jag har nämnt ett sådant stort hål, nämligen dubblerade arbetsgivaravgifter för ungdomar som kommer att drabba försvaret med 300 miljoner.
Fru talman! Det Peter Jeppsson inte nämnde är att han också ställt en skriftlig fråga till mig med exakt samma innehåll gällande Kockums. Jag tänker inte förutskicka svaret helt nu, men låt mig bara konstatera att om hans fråga och beskrivning är korrekt återgiven är det tydligt att det inte är svenska staten som är Kockums utmaning. Men vi kommer att återkomma med ett skriftligt svar lite senare. Så till Peter Hultqvists ursprungliga fråga. Min uppgift är att öka landets försvarsförmåga. Det kräver att rätt materiel anskaffas på ett kostnadseffektivt vis. Jag har stor respekt för att det finns andra aspekter av denna fråga. Peter Hultqvist tar till exempel upp sysselsättning och andra industriella aspekter, men det är inte mitt departement som hanterar det. Vi har en strategi för Sveriges materielförsörjning, och vi är på grund av den i ett bättre läge än de flesta andra länder. Detsamma gäller svensk industri. Vi beslutar i varje enskilt fall. Ska vi vidareutveckla eller uppgradera befintlig materiel? Ska vi anskaffa färdig materiel? Ska vi utveckla materiel tillsammans med andra eller på egen hand? Vi gjorde så med ubåtar, och det blev anskaffning av NGU, och så har vi betraktat Gripensystemet och dess vidareutveckling. Jag noterar att Socialdemokraterna i sin budgetmotion är för den nya materielförsörjningsstrategin. Den beslutades också av Göran Persson på Harpsund första gången, inte av alliansregeringen. Det låtsas man dock sällan om i Socialdemokraterna. Jag noterar också att man för ett helt motstående och oförenligt resonemang i samma motion, som handlar om svensk försvarsindustri där dessa andra utfästelser kommer. Men precis som Hans Wallmark sade saknar man de miljarder som en återgång till det gamla skulle kosta. Artillerisystemet Archer utvecklade och anskaffade vi ihop med Norge, vilket sparade oss ungefär 400 miljoner. Helikopter 16 Black Hawk har halva systemkostnaden jämfört med utvecklingsprojektet för Helikopter 14. Socialdemokraternas linje om splitterskyddade fordon skulle kosta Sverige miljardbelopp, och det är bara ett enda projekt. Man krävde att vi skulle frångå konkurrensupphandlingen och inte välja det fordon som vann upphandlingen, trots att det kom från ett grannland, utan ett annat fordon. Men några pengar fanns inte då och finns inte nu. När Hägglunds vann en bandvagnsorder på egna meriter såg jag tyvärr inget större välkomnande av det från Socialdemokraterna. Själv tyckte jag att det var riktigt kul. Jag kan också utveckla det Hans Wallmark sade. Inget land kommer att vilja eller kunna agera som förr vad gäller försvarsmateriel eftersom den finansiella krisen helt slår undan förutsättningarna för det. Precis som flera varit inne på består EU av 27 delmarknader. Det är en uppsplittrad hemmamarknad för europeiska företag när USA har en enda som råkat vara världens största, och det ger helt andra skalfördelar. En viktig åtgärd för att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft och därmed ge oss billigare materiel är att skapa en mer gemensam europeisk marknad för detta. Peter Hultqvist undrade hur svensk industri ska kunna hävda sig. Jag påstår att den kan och gör det. Jag träffar försvarsindustrin hela tiden, olika delar olika mycket beroende på projekt. En stor del av min tid går till exportstöd. I går var min ungerska kollega här, och vi tecknade avtal om ett nytt Gripenkontrakt med Ungern. Det var fantastiskt kul. Hans Wallmark nämnde Schweiz tidigare. Av vår industri går totalt 60 procent på export. För många företag är det 80-90 procent. Där finns det nya partnerskapet med industrin, och också i den försvarsexportmyndighet som Socialdemokraterna motsatte sig när vi ville hjälpa företagen att finna den nya och större marknaden. Det skulle skada dem om den togs bort.

Fru talman! Sten Tolgfors kommer inte att möta det minsta motstånd hos försvarsindustrin och de olika företag som finns representerade där om han skulle säga: Nu ska vi titta på en långsiktig försvarsindustriell strategi för Sverige. Hans Wallmark! Mycket av det jag räknade upp hör till det viktigaste, mest centrala och i många delar hemligaste inom det svenska försvaret. Oavsett ditt resonemang om protektionism eller inte tror jag att varje ansvarsfull politiker inser att vi kanske måste utveckla det hela själva, och så har vi också gjort med framgång genom åren. Jag tyckte nog att det blev lite propagandistiskt. Tyskland, Frankrike och Italien är inga under av fria marknader när vi talar om försvarsmateriel. Jag vill också erinra om Håkan Buskhes uttalande i dag på försvarsutskottet om att den fria konkurrensen inte fungerar. Det är min uppfattning att man måste ha ett spetskunnande för att kunna hävda sig långsiktigt. Jag anser att svensk försvarsindustri kan hävda sig i många stycken, men sköter vi inte korten rätt, spetsar oss och har ett intimt samarbete mellan statsmakt och försvarsmakt och utvecklar strategier tillsammans kommer vi långsiktigt att förlora kompetens, arbetstillfällen och slagstyrka. Så över till det Peter Jeppsson var inne på. Det som händer i Karlskrona är allvarligt. Kockums ägs av tyska Thyssen Krupp som har egen ubåtstillverkning i Kiel. I verkstaden i Karlskrona tillverkas ett svenskt kompositmaterial som består av kolfiber och vinylester som används i skrovet på de fem Visbykorvetterna. Denna kompositteknologi lämpar sig för skrov med svag radarsignatur. Nu vill man sälja tillverkningen av civila kolfiberkatamaraner till en före detta ledande tjänsteman på Kockums. FMV säger nej till affären och konstaterar att kompositteknologin innehåller sekretessbelagd information med hänsyn till rikets säkerhet. Vilka avsikter Thyssen Krupp har med sitt ägande i Kockums på lång sikt har inte redovisats offentligt. Detta ger en bild av att den miljö som försvarsindustri och utveckling av försvarsmateriel lever i inte är någon idyll. Och eftersom det inte är någon idyll och eftersom den fria konkurrensen är satt ur spel finns det kanske anledning att vara tydlig med bevakning av det svenska nationella säkerhetsintresset och våga sig på att definiera detta och inte ha ett förhållningssätt till det som omgärdas av ett rosenrött skimmer. På exempelvis Kockums har vi unika svenska teknologier som smygteknologin och luftoberoende maskinerier med Stirlingmotorn i ubåtarna. Detta är mycket viktigt för svensk del och kopplat till det som är unikt i svensk utveckling av försvarsmateriel. Vi har här en verklighet som vi måste hantera. Jag vill att ministern utvecklar sina slutsatser om det som sker i Karlskrona, för det är enligt min uppfattning allvarligt. Vi måste agera så att vi tar ansvar för kunnande, arbetstillfällen, tidigare innovationer, det arv vi har och hur vi ska klara framtiden. Här finns bevisligen en hel del som är ogjort.

Fru talman! Nej, försvarsministern, svenska staten är inte Kockums, men det finns säkerhetsintressen och krav på den svenska ledningen som sätts ur spel om detta blir verklighet. Jag blir förvånad och bekymrad över svaret som ministern ger. Om jag inte ställt den skriftliga frågan, hur hade jag då fått svar från ministern? Någon form av svar tycker jag att man kan förvänta sig. Hur ställer sig regeringen till en affär som denna? Ett letter of intent, alltså en avsiktsförklaring, är redan skriven med motparten. Det är allvarligt att man har lyckats komma så här långt med sitt hemlighetsmakeri. Det om något borde få de försvarsintresserade i Sverige att vakna upp och fråga vad det är som håller på att ske. Varvet i Karlskrona har försörjt den svenska försvarsmakten med materiel sedan 1679, alltså i över 330 år. Man har gjort det framgångsrikt tack vare sin kompetens, utvecklingsförmåga med mera. Peter Hultqvist nämnde vad FMV har sagt om detta. FMV har också sagt att Kockums AB inte har någon rätt att till exempel sälja teknologin och kompetensen inom detta område utan skriftligt godkännande av den svenska staten. Den intressanta frågan blir då: Vad anser den svenska staten? Vad anser försvarsministern och regeringen? Tycker ministern att dessa farhågor kan och ska nonchaleras? Jag hoppas inte det. Jag skulle vilja få en kommentar till det. Tyvärr misstänker jag, utan att gå händelserna i förväg, att ministern kommer att hänvisa till min skriftliga fråga igen.

Fru talman! Jag skulle kunna använda mer än de två minuter jag just nu har till mitt förfogande åt att räkna upp alla de fördelar som finns med svensk försvarsindustri och alla de intressanta olika projekt och utvecklingsprogram som finns. En risk och en baksida med den nationella stoltheten är dock att den alltid är avskärmande. Det är viktigt att man har med sig det i all debatt. Jag har inget emot att man lyfter fram de fördelar som finns med svensk försvarsindustri, men i det här fallet skulle jag önska att också Socialdemokraterna skulle resonera om de negativa bieffekterna. Jag ser fördelarna, men jag ser också möjliga problem, nämligen att det kan bli inskränkt och protektionistiskt. Det som är grunden för industrilandet Sverige är faktiskt att vi har möjligheten att exportera. Om andra blir inskränkta och drar sig inåt drabbar det vårt land menligt. Jag är dessutom övertygad om att med de neddragningar på försvarsområdet som nu kommer i andra länder är det snarast utökat samarbete och utökad import av försvarsmateriel från andra länder som är verkligheten. Fru talman! Det finns två reflexioner man kan göra. Vi har alla här ifrån talarstolen, oavsett om vi tillhör regeringssidan eller oppositionen, hyllat möjligheterna att exportera. Vi har till exempel pekat på JAS Gripens möjligheter i Schweiz. Det är viktigt att vi också hela tiden reflekterar kring svensk försvarsindustris exportmöjligheter. Den andra reflexionen är att man inte med ett enda ord har berört huruvida det finns en kostnadssida här. Det tråkiga med politik är att det är väldigt lätt att göra många önskelistor. Det är svårare att genomföra dem, men det är det som god budgetpolitik leder till. Det blir ordning och reda och därmed inga neddragningar i vårt land av det slag som vi nu ser andra länder göra på sina försvarsbudgetar.
Fru talman! När det gäller Peter Jeppssons fråga måste jag svara att det inte är det specifika fallet som interpellationen handlar om. Däremot har Peter Jeppsson ställt en skriftlig fråga till mig som handlar om det specifika fallet, och den frågan kommer han att få ett svar på. Låt mig notera, när nu kritiken kommer, att det om jag är rätt underrättad var 1999 som Kockums blev utlandsägt. Det var inte under den här regeringen. Jag vet inte om protesterna från Jeppsson fanns då, men det är förstås möjligt. Annars är det nog lite som Jan Björklund sade i en tidigare interpellationsdebatt, nämligen att varje bransch vill ha en statlig strategi för just sin verksamhet. Då var det it och skolböcker det handlade om - nu är det försvarsindustri. Så kan det möjligen vara. Låt mig också konstatera att försvarsindustrin internationaliserades långt innan politiken gjorde det. Långt innan Göran Persson skrev under den nya materielförsörjningsstrategin på Harpsund - vi tog sedan över den - internationaliserades ägandet. Det som brukar kallas svensk försvarsindustri är i hög grad en utlandsägd industri verksam i Sverige. Många av de företag vars namn vi så väl känner är utlandsägda. Det finns undantag. Det är dock inte bara ägandet som är internationaliserat utan också utvecklingen. Det förekommer inte längre någon utveckling i Sverige av projekt som är avsedda endast för svensk användning och med särskiljande svenska specifikationer. Det finns i princip ingen sådan. Anledningen till det är att vår marknad är nio miljoner medan marknaden ute i världen är mycket större. Inget företag har råd att lägga resurserna på att utveckla för den lilla marknaden. Sverige är det minsta av LOI-länderna i EU. Vi är det minsta av de sex stora försvarsindustriländerna. Hans Wallmark har en väldigt viktig poäng i att om vi skulle börja sända signalen och stänga vår lilla marknad för de andra stänger vi också den stora marknaden för den industri som verkar i Sverige. Dessutom har detta bäring på interoperabilitet. Vi vill inte längre ha särskiljande specifikationer för svensk materiel i Sverige, för det hindrar oss från att samverka med andra. Det gör också att materielen blir mycket dyrare än den annars skulle bli. Jag konstaterar igen att Socialdemokraterna inte har några pengar som backar upp de här kraven, inte för ett enda av de projekt som man har kritiserat att regeringen har konkurrensupphandlat. Det saknas miljarder, inte miljoner, för att leva upp till de åtaganden som man här gör. Om denna strategi ska leda till något måste det rimligen vara mer inhemsk upphandling och mer inhemsk utveckling, och de pengarna har inte Socialdemokraterna och har heller aldrig haft. Vad som däremot är viktigt för att stödja industrin i den tid vi nu lever i är något helt annat, och det är Socialdemokraterna emot. Jag talar om exportstödet och den nya myndigheten FXM. Där har industrin 60 procent av sin marknad generellt, men många företag ligger på 80-90 procent. Ett enskilt företag jag känner till har uppemot 95 procent av sin orderstock på export. Politikens ansträngningar behövs där för att stödja industrin så att den kan vara kvar och vara stark i Sverige också i framtiden. Vad jag minns sade Socialdemokraterna nej till den nya exportstödsmyndigheten. Jag undrar om det nejet kvarstår. I så fall innebär det att man slår undan benen för en hel del av de statliga aktiviteter som vi gör för att stödja den industri som verkar i Sverige. Jag vill dock gärna säga att jag helt och hållet delar Peter Hultqvists beskrivning av kvaliteten i den svenska undervattensförmågan. Jag vill i ett avslutande inlägg gärna återkomma till några saker som är särskiljande för svensk industri i förhållande till andra länders industri. Jag tyckte att Peter Hultqvist väl beskrev kunskapen i en av dem.

Fru talman! Den som är intresserad läsare av vårt budgetalternativ kan konstatera att vi inte gör någon neddragning på exportmyndigheten när det gäller försvarsmateriel. Den debatten kan vi alltså avsluta. Sedan talar man om att stänga marknader. Det går väl inte att stänga en marknad? Ni för en diskussion utifrån en hotbild som inte finns. Den diskussionen kan vi också avsluta. Det är inte det som den här debatten handlar om. Den här debatten handlar om hur svensk försvarsindustri ska lägga sina långsiktiga resurser i forsknings och utvecklingsarbete för att dels kunna hävda sig på den internationella marknaden, dels kunna tillfredsställa en del svenska behov. Låt mig ta ett exempel för att göra detta tydligt. Exempelvis är krypto kanske något vi ska utveckla själva och ha i svensk regi. Det kanske är så. Jag tycker inte att det är inskränkt eller protektionistiskt att köpa krypto av egen tillverkning. Däremot kan det vara naivt att köpa från annat håll. Jag har fört just det här resonemanget med människor som jobbar med den typen av frågor. Undervattenstekniken är en sak som vi har hållit vid liv långsiktigt och uthålligt genom att vi har beställt ubåtar. Vi har nu beställt ytterligare två ubåtar, som vi köper från detta varv med svensk kompetens, svensk personal och allt annat. Det är denna typ av satsningar det handlar om. Sedan kanske vi kan sälja ubåten utomlands. Vad jag efterlyser är en försvarsindustriell strategi utifrån den tid vi nu lever i för att spetsa kompetens och kunskap. Här handlar det mycket om var försvarsindustrin ska lägga sina forsknings och utvecklingsobjekt och om på vilket sätt detta ska länkas till den svenska statens ambitioner.
Fru talman! Peter Hultqvist tar upp detta med att man stänger en marknad. Vad skulle man i Finland tycka om Patria först vinner en svensk konkurrensupphandling och Socialdemokraterna sedan kräver att jag politiskt ska upphäva beslutet för att i stället anta ett annat anbud? Man skulle uppfatta det som att Sverige stänger marknaden. Det krävde S av mig förra perioden. Jag vill välkomna att Peter Hultqvist ger ett så tydligt besked om exportstödsmyndigheten. Det tycker jag är jättebra. Det skapar nya förutsättningar för samarbete för svensk industri framöver, oss emellan. Jag tyckte som sagt också att hans beskrivning i tidigare inlägg av den svenska kompetensen på undervattensområdet var helt korrekt. Svensk industri kan saker som andra länder inte kan. En sak som de kan är att leverera mycket kvalificerade system, de mest komplexa systemen av alla, det vill säga ubåtar och flyg av högsta kvalitet men till mycket låg kostnad, vilket inte minst beror på att man konkurrensupphandlar delsystem. För att koppla till det som Hans Wallmark tidigare sade tror jag att svensk försvarsindustri eller försvarsindustriell verksamhet i Sverige just i dessa kristider har mycket bra möjligheter internationellt. Man erbjuder kvalitativ materiel som ligger på en annan kostnadsnivå inte bara för inköp utan framför allt för användning än vad konkurrenterna gör. Det är en annan storleksordning och matchar väl mot hur marknaden för närvarande ser ut. Och då måste staten finnas där genom FXM, Försvarsexportmyndigheten, för att markera politiskt stöd eftersom det är fråga om politiska varor. När det gäller NGU beställde staten steg för steg, en förstudie, en utveckling av ritningar, av hur ubåten ska se ut, och gick sedermera vidare till upphandling. Det skedde i en steg-för-steg-process via FMV till industrin. Det var ett mycket bra besked om FXM, vilket jag i hög grad välkomnar.